Herr talman! De baltiska folkens situation har legat över oss som en mara de senaste 40 åren. Under mellankrigstiden utvecklades ett mycket intensivt samarbete och omfattande kontakter mellan Sverige och de baltiska staterna. Faktum är att på den tiden handeln med enbart Estland utgjorde en större andel av den svenska utrikeshandeln än vad handeln med hela Sovjetunionen gör i dag. Detta speglar ganska tydligt den skillnad i relationerna som har uppstått. Molotov-Ribbentrop-pakten innebar att de baltiska staterna tillfördes Sovjetunionens intressesfär, och vi vet alla det konkreta resultatet av detta. Man kan alltså med fog säga att det faktum att de baltiska republikerna ingår i Sovjetunionen är den enda kvarvarande resten av den nyordning av Europa som Hitler försökte införa. Det faktum att järnridån gick ner över Östersjön har haft många allvarliga konsekvenser. Det innebar, sett från vårt perspektiv, att kontakterna med tre grannländer i praktiken nästan helt bröts. För de tre folken i Baltikum innebar det årtionden av förtryck och påfrestningar samt dessutom en ekonomisk stagnation — kanske rent av kräftgång. Man upplever detta mycket tydligt om man, som jag gjorde i förrgår, åker båt mellan Tallinn och Helsingfors. För ett antal årtionden sedan var situationen i dessa två ganska jämnstora städer ungefär likartad. I dag är Helsingfors en modern världsstad präglad av ett mycket högt materiellt välstånd, ett imponerande utbud av kulturliv och konsumtionsvaror, medan däremot Tallinn präglas av ett beklämmande armod. Detta är för Tallinns del resultatet av 40 år av kommunistisk planhushållning. Nu ser vi nya möjligheter öppna sig. Detta är det andra starka intryck man får av ett besök i Baltikum i dag. Det som för bara något år sedan framstod som helt otänkbart har plötsligt blivit möjligt och tänkbart. Detta är naturligtvis en oerhört glädjande utveckling. Det är ett led i en process som inte bara omfattar de baltiska staterna utan hela Sovjetunionen och nästan hela Östeuropa. Det är naturligtvis i stor utsträckning hårda ekonomiska realiteter som driver fram perestrojka och glasnost. Det har visat sig att det gamla kommunistiska systemet i Östeuropa inte fungerar. Det behövs en nyordning. Det behövs effektivitet och konkurrens, och detta kräver i sin tur en öppen debatt för att kunna existera. De baltiska republikerna har blivit något av experimentfält för de nya impulserna. Det är viktigt att detta kommer att få fortsätta och vidareutvecklas. Självfallet måste vi från svensk horisont göra vad vi kan för att stödja denna utveckling.

Vi börjar nu bygga upp konsulära kontakter också med de baltiska republikerna. Den metod som vi hittills har valt, med en filialverksamhet från generalkonsulatet i Leningrad, är ett bra steg på vägen, men syftet måste naturligtvis vara att åstadkomma en permanent officiell svensk närvaro i detta område. Vidare måste vi på olika sätt visa att vi ställer upp för strävandena mot öppenhet och frigörelse i Baltikum. Det finns anledning att se över vilka ekonomiska resurser vi skall ha tillgängliga för att främja detta utbyte. Från svensk sida bör vi också i vårt sätt att uttala oss och göra politiska markeringar visa att vi har höga förväntningar på utvecklingen i Baltikum.

Under mitt besök i Estland i helgen kunde jag tyvärr konstatera att man kanske är litet besviken på det sätt som vi från Sveriges sida har ställt upp, att man skulle välkomna ett mera helhjärtat stöd. Det finns anledning för oss att försöka svara upp mot detta. Jag var alltså i Tallinn under pingsthelgen och kunde delta i det baltiska rådets möte. Det är första gången som man från alla tre folkfronterna genom en stor kongress försöker samordna sitt arbete. Det är faktiskt, enligt vad som sades, första gången som man över huvud taget försöker etablera ett organiserat samarbete mellan olika grannrepubliker i Sovjetunionen. Man försöker således bryta det mönster som hittills har funnits och där allting måste samordnas centralt av ledningen i Moskva. Detta är positivt och stimulerande. Förväntningarna bland dem som representerar folkfronter är väldigt stora, så stora att man naturligtvis också måste uppleva risken för bakslag som någonting allvarligt. Vi har från centerns sida också i praktiken försökt medverka till de ökade kontakterna mellan Sverige och i det här fallet Estland genom det samarbetsavtal som i går undertecknades mellan centerpartiet och den estniska folkfronten. Inom ramen för det samarbetsavtalet kommer vi inom centern att medverka till ungdomsoch studentutbyte. Vi kommer att arrangera gemensamma seminarier kring centrala gemensamma frågor, framför allt på miljöområdet. Vi kommer att försöka hjälpa till med anordnande av de estniska dagar som skall genomföras här i Stockholm i höst, osv. Det är ett av många bidrag som behövs för att vi skall få de intensifierade kontakter som vi vill ha mellan Sverige och Baltikum. Detta är viktigt för att vi skall visa vårt stöd för den politiska process som pågår. Det är viktigt därför att vi har gemensamma problem att lösa framför allt på miljöområdet. Det är viktigt därför att vi också säkert kan få mycket av ekonomiskt och kulturellt utbyte av varandra vartefter kontakterna växer. Herr talman! Det betänkande som vi behandlar i dag är ett uttryck för en positiv vilja hos ett enigt utrikesutskottet att på olika sätt stödja utvecklingen mot starkare kontakter mellan Sverige och de baltiska republikerna, och jag vill yrka bifall till hemställan i detta betänkande.

Herr talman! Vi tycks vara många som kan vittna om färska upplevelser av Baltikum. Resandet och kontaktutbytet har tagit ganska ordentlig fart, även utan så väldigt mycket stöd i form av centrala statliga pengar för ändamålet. Själv stiftade jag min första bekantskap med Sovjetunionen 1984 under Tjernenkovs tid. Det var en deprimerande upplevelse. Att resa till Baltikum var bara inte att tänka på. Men för några veckor sedan var det öppet, i det här fallet till Estland. I detta land som har varit så dolt för oss så länge berättar nu kritiska processgrupper för oss, ofta i kontakter med de gröna rörelserna, att de anser att pressfrihet råder i landet. Det finns ingenting de kan vilja säga som de inte kan säga, enligt deras egna uppgifter. I praktiken håller ett flerpartisystem på att utvecklas, även om det kan dröja ett tag innan det blir formaliserat. Och gröna riksdagsledamöter finns nu inte bara i denna riksdag utan också i delstatsparlament i flera av de baltiska republikerna och inte minst i Sovjetunionens Högsta Sovjet i Moskva. Det har förekommit ett stort utbyte med de baltiska länderna. Och vi har fått många erfarenheter av miljösituationen, inte minst i Baltikum, som är fruktansvärd. En av våra kontakter har att möjliggöra för företrädare för samtliga baltiska länders gröna rörelser att delta i den gröna kongressen i Paris tidigare i år, där de gjorde ett mycket uppmärksammat uttalande, som i sin helhet finns fogat till betänkandet såsom ett särskilt yttrande. Jag skall läsa upp några rader ur detta.

Vad är det som trots frigörelsen har gjort att det inte fungerar? Vad är det som gör att dessa representanter i sitt uttalande betonar att de vill vända uppmärksamheten mot det faktum att perestrojkan i Sovjet inte har förhindrat att denna ekologiska, demografiska och ekonomiska katastrof utvecklas? Det räcker alltså inte med en demokratisering. Demokrati i och för sig i Sovjetunionen som helhet räcker inte för att garantera en positiv utveckling i de baltiska länderna.

Det är en mycket intressant erfarenhet att det finns något annat än frågan om en demokrati eller diktatur som är av intresse om man vill rädda miljön och skapa en situation som är kvalitativt högtstående. Det handlar om att styra sig själv och att ha maktcentra nära sig. Det handlar faktiskt om att ha kontroll över produktionsmedlen i närmiljön. Det behöver inte på gammaldags marxistiskt sätt innebära att staten skall äga produktionsmedlen. Men kontrollen skall vara regionalt förankrad. Det var intressant att höra liberalen Håkan Holmberg kraftfullt plädera för att estniska, lettiska och litauiska företag inte skall behöva styras från Moskva, utan att de skall styras från Baltikum. Det är verkligen en utveckling som vi från svensk sida på alla sätt bör stödja. Det finns ju långtgående program hos flera av de baltiska folkfronterna, hos de gröna rörelserna, och en av de mera kända etiketterna är den organisation i Estland, som verkar för ekonomiskt självstyrelse. Den vill ha en egen finanspolitik, t.o.m. en egen valuta och en egen centralbank och få full kontroll över sin ekonomi. Detta stöder vi. Och det tycks vara fullkomlig enighet i denna riksdag om att man skall stödja de baltiska folkens självstyrelse också när det gäller en självständig ekonomi. Då måste jag ställa en fråga. På vilka grundvalar är det egentligen, vilket jag är ganska nyfiken på, som moderater, folkpartister, socialdemokrater och centerpartister stöder balternas ekonomiska frigörelse och inte bara den politiska? Vilka framtidsvisioner och vilka grundvärderingar har de? Stöder de verkligen alla små folks rätt till självbestämmande och deras möjlighet att ha sin egen ekonomiska politik, sin egen centralbank och sin egen valuta? Tycker ni att det är bra generellt, att det är en allmän princip som skall gälla balter och andra folk, kanske t.o.m. svenskar? Det är inte intressant bara för den svenska debatten, utan intressant är också vad som är avsikten med er baltiska politik. Vad är er målsättning? Vad är er vision? Vad är det ni är ute efter? Det bästa är att ni inte är ute efter något, utan att det är fråga om ett solidariskt stöd för de baltiska folken på deras egna villkor. Men om det är fråga om ett solidariskt stöd för de baltiska folken på deras egna villkor, hur kan ni då förmena oss svenskar den rätten som ni slåss för för balternas skull? Om inte balternas företag skall styras från Moskva, varför skall svenska företag styras från Bryssel? Jag är verkligen seriöst nyfiken.

Jag fattar inte logiken. Jag begriper inte hur man får det att gå ihop. Jag är mycket nyfiken på någon sorts förklaring. Vi skall gå med i Västeuropas stora rörliga arbetsmarknad — och jag tycker att det är fantastiskt positivt att människor får röra sig fritt — men balterna får här stöd för att de vill hålla vissa folkgrupper ute. Att rörlig arbetskraft kommer inhoppande och jobbar ett tag, som någon tidigare talare var inne på, är inte bra för balterna, men för Sverige är det jättebra. Det är precis vad vi vill — mer av det! Jag har väldigt svårt för att förstå vad det här handlar om. Det handlar inte bara om den svenska EG-debatten. Det går inte att nu bara säga att Gahrton vill göra alla debatter till EG-debatter, för det handlar också om avsikterna för Baltikum. Om det skall vara någon konsekvens i det här, finns det anledning misstänka att syftet med det passionerade stödet för balternas frigörelse inte bara är att de nu skall skaffa sig en grundläggande, ekologiskt och ekonomiskt hållbar självständighet, utan att de skall ryckas loss ur den ena unionen för att lotsas in i den andra unionen. Är det möjligen så man har tänkt sig, att man skall stärka det ena blocket genom att försvaga det andra? Detta måste väl uppfattas som fruktansvärda beskyllningar, men jag gör inga beskyllningar, utan jag bara frågar.

Det är en ganska märklig motsättning som det skulle vara ytterligt intressant att få förklarad. Och, som sagt, jag tror att det är ganska viktigt för de baltiska folken också. Det är väldigt viktigt för dem och viktigt för balansen i Europa att de kan lita på att det stöd de får från Sverige verkligen helhjärtat är ett stöd för deras egna frigörelsesträvanden och att det inte ligger något annat bakom. Det skulle vara ganska bra att få det klargjort, tror jag, både för vår egen debatt och för det stöd som ju balterna uppskattar och som tycks vara totalt enhälligt. Annars kan deras motståndare börja misstänka att här är det någon sorts eftersläntrare från det gamla kalla kriget som är ute efter att underlätta ett sönderfall av den ena stormakten i syfte att stärka den andra stormakten. Det kan faktiskt uppstå ganska allvarliga balansproblem. Det innebär nog så allvarliga balansproblem att det växer fram en supermakt, som är centraliserad och som har till syfte att skaffa sig en egen armé i Västeuropa, medan det råder upplösningstendenser i Östeuropa. Det är nog besvärligt i sig självt, och det blir inte mindre besvärligt om Sverige för egen del söker sig västerut, men det blir ännu mer besvärligt om man misstänker att det finns strävanden att föra över områden från den östliga delen till den västliga delen. Det blir ett jättelikt balansproblem, och det finns gott om stalinister i Moskva, massor av dem. De har redan, enligt de vittnesmål som vi får från de gröna, börjat använda förekomsten av unionsplaner hos EG som ett argument mot dem som vill befria sig från den sovjetiska unionens centralstyre.

Det finns spekulanter i alla länder, och det finns naturligtvis också i Baltikum personer som vill få bingo på EG-marknaden. De finns ju i vårt eget land, så de finns naturligtvis i Estland, Lettland och Litauen också. Herr talman! Det skulle vara bra — jag menar det mycket seriöst — med några klargöranden här av grundvärderingarna, som inte kommer fram i ett utskottsbetänkande på samma sätt. I utskottsbetänkandet kan vi vara eniga. Är vi eniga i grundvärderingarna också bakom stödet till de baltiska republikernas frigörelse?

Herr talman! De sista dagarna i mars och de första dagarna i april högtidlighöll man i Riga — det var dagarna innan jag kom dit — 40-årsminnet av hur tiotusentals letter deporterades i boskapsvagnar, samtidigt med deportationen av tiotusentals ester och litauer. Människor ur alla samhällsklasser skickades till läger i Sibirien. De flesta återkom inte. En synlig symbol för tre självständiga nationers undergång, som det såg ut då — dess bättre finns det nu hopp igen. Jag tycker att det är smaklöst av Per Gahrton att jämföra det öde som då drabbade Lettland, Litauen och Estland med den situation som en fritt vald svensk riksdag och regering kan befinna sig i när vi har att diskutera ett frivilligt valt samarbete med andra demokratiska länder. Kan Per Gahrton inte se den distinktionen, då förstår jag inte varför han deltar i denna debatt över huvud taget.
Herr talman! Håkan Holmberg kan inte vara så befriad från förståelseförmåga som han ger intryck av, när han påstår att det jag talade om skulle ha något samband med deportationer i boskapsvagnar. Det handlar inte ett dugg om det. Jag är väl medveten om, men jag trodde inte att det behövde sägas här, det stalinistiska Sovjetväldets fruktansvärda framfart. Aldrig någonsin har jag gjort någon jämförelse vad beträffar mänskliga rättigheter och demokrati mellan EG-länderna och Sovjetunionen under stalinismens tid.

Det är det som är poängen. Jag trodde att det var möjligt att få en seriös debatt här, men om man skall få sig kastat i ansiktet att man stöder fångtransporter av balter i boskapsvagnar för att man diskuterar problematiken med balansen i Europa, då är det naturligtvis ingen mening att försöka föra en debatt. Därom kan jag hålla med Håkan Holmberg.
Herr talman! Per Gahrton gjorde i sitt inlägg en uttrycklig jämförelse mellan Baltikums öde under 40 år och den situation som Sverige och andra länder i västvärlden i dag befinner sigi. Jag tror inte att Per Gahrton försvarar några deportationer i boskapsvagnar, men den jämförelse han gjorde är och förblir orimlig.
Herr talman! Håkan Holmberg tar ett halvt steg tillbaka. Jämförelse — javisst. Jämförelsen ligger i att även förutsatt lika förhållanden beträffande demokrati, som ännu inte råder, vill balterna frigöra sig, medan vi som vill behålla svenskt självbestämmande stämplas som isolationister, smygfascister och allt möjligt sådant.

Det är precis det som esterna, letterna och litauerna vill säga till oss. De vill ha sin frihet under alla omständigheter — även om det råder demokrati och även om de får skicka en representant till Högsta sovjet. Det är det som är poängen. Jag har begärt en seriös diskussion i denna kammare om grundvärderingarna. Är ni generellt anhängare av små folks självbestämmande, med fria val, egen centralbank och egen valuta, eller stöder ni balterna enbart därför att det är Sovjetväldet som de vill befria sig från? Det är två helt olika saker. Därmed har jag inte sagt att det inte finns skäl för att befria sig från just Sovjetväldet. Det finns säkerligen goda skäl för det.

Herr talman! När jag i går eftermiddag ringde kammarkansliet, för att som utskottsmajoritetens talesman kontrollera, om det behövdes någon bevakning av utrikesutskottets betänkande nr 21 — det finns ju inga reservationer, bara två särskilda yttranden — så upplystes jag om att de fyra talare som nyss varit uppe i talarstolen hade anmält 55 minuters taletid. En sådan talträngdhet i ett ämne där utskottet skrivit en enig text har naturligtvis sin förklaring. Kaa Eneberg skrev i mitten av mars en artikel i DN om riksdagspartierna och Baltikum. Rubriken var ”Nu vill alla vara balternas vänner”, och att hon träffade rätt har väl utläggningarna från talarstolen under den senaste timmen visat. Enebergs artikel gav en utmärkt sammanfattning av hur de svenska partierna ser på utvecklingen i de tre baltiska Sovjetrepublikerna. Hon konstaterade att det ”råder numera något av en inrikespolitisk samsyn, präglad både av gemensam entusiasm och försiktighet”.

Enligt Bildt kan det ”inte uteslutas att de krafter som var ansvariga för ordern att låta de speciella säkerhetsstyrkorna gå till attack i Tbilisi den 9 april i år, i ett visst skede bestämmer sig för att göra en liknande provokation i Lettland eller Litauen”. Bildt pekade vidare på tre händelser under de närmaste månaderna som kan bli avgörande för utvecklingen i Baltikum. 1) Centralkommitténs möte i juni, där man skall diskutera dels de interna etniska problemen, dels delrepublikernas grad av självständighet. 2) I augusti är det 50 år sedan Ribbentrop-Molotov-pakten ingicks, som ledde till Sovjets ockupation. 3) Höstens val till de baltiska republikernas högsta sovjeter, som ju kan leda till att kommunisterna blir ett minoritetsparti i något som liknar flerpartisystem. Det som refererades i Svenska Dagbladet av vad Bildt sade i måndags gör skäl för beteckningen ”en svensk bedömning”, som jag utan svårigheter kan instämma i. Jag tycker det är mycket glädjande att vi här i dag har ett enhälligt utskottsbetänkande om ”Sveriges relationer till de baltiska republikerna”. Att fyra partirepresentanter här i talarstolen före mig vältaligt markerat sin välvilliga inställning är naturligtvis också glädjande. Den enda skönhetsfläcken är väl egentligen Per Gahrtons särskilda yttrande, där han instämmande citerar tre gröna baltiska partivänner. Gahrton menar tydligen att särskilt den demografiska situationen i de baltiska republikerna närmar sig en katastrof, vilket hotar den fortsatta existensen av de baltiska nationerna. Gahrton instämmer också i sina gröna partivänners huvudmål att främja en normaliseringsprocess i den demografiska situationen. Vad som tydligen avses är att många balter anser att den icke-baltiska befolkningen, som i huvudsak består av ryssar, är för stor i de tre sovjetrepublikerna. Detta skapar naturligtvis i den nuvarande politiska situationen problem, som måste hanteras med stor politisk klokskap. Många av dessa icke-baltiska familjer har levt där i generationer, men många har kommit som ett resultat av Stalins ockupation i början av 40-talet och en medveten förryskningspolitik. Men nu lever de i de baltiska republikerna, och det dummaste de nationalistiska balterna kunde göra vore att försöka köra bort dem. Det klokaste de baltiska folkfronterna kan göra är att sluta de i Baltikum levande ryssarna till sin famn och på sikt få dem att känna sig som balter, även om de kanske fortsätter att ha ryska som sitt första språk. En tolerant och förstående politik mot de icke-balter som nu känner sig hotade av den baltiska nationalismen vore en högst välkommen markering av demokratiskt sinnelag. Jag hoppas verkligen att Per Gahrton instämmer i det och att de antydningar i annan riktning som finns i det särskilda yttrandet är ett olycksfall i arbetet. Herr talman! Utrikesutskottets betänkande nr 21 markerar vår gemensamma vilja att göra vad som är möjligt att göra för att stödja våra broderfolk på andra sidan Östersjön. Vi vill utveckla samarbetet med dem på alla samhällslivets områden — ekonomi, kultur, forskning, miljövård, kommunikationer, mänskliga kontakter och annat. Fortsatta framsteg för Gorbatjovs perestrojka kan under kommande år ytterligare vidga ramarna för vårt samarbete. För att svensk utrikespolitik skall vara trovärdig bör den bygga på våra egna nationella intressen. Det är ett svenskt intresse att utvecklingen mot ökad demokrati i Östeuropa fortsätter. Vi vill att denna utveckling skall var stabil och fortgå i fredliga former. Vi vill slippa försök att med militär och polis vända tillbaka till de gamla metoderna att styra Östeuropa.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

Herr talman! Plumpen i protokollet får nog Sture Ericson stå för. Vad är det som är förgripligt i mitt särskilda yttrande? Där nämns uttrycket ”den demografiska situationen”. Vi har tidigare här i dag haft en debatt om granskning av regeringen. Vi har kunnat konstatera att vi lever i ett land som omger sig med stenhårda kontroller för att personer som av statsmakten betraktas som icke önskvärda icke skall kunna ta sig in i landet. Vilever i ett land där man placerar barn i fängelse därför att de vill komma in i landet. Vi lever i ett land där regeringen planerar att för gott legalisera detta fängslande av barn som tillhör fel folkslag och som vill komma in i landet. Vi lever i ett land där nio kurder sitter i kommunarrest sedan fem år tillbaka. Vi lever verkligen i ett land som har gått extremt långt när det gäller att skapa en sorts kontroll över den s.k. demografiska situationen. Vi har gått så långt att vi överträder rättssamhällets rimliga gränser. : I Baltikum lever tre små folk med någon eller några futtiga miljoner invånare vardera. De har vidöppna gränser till en union med flera hundra miljoner invånare. I något av länderna är balterna själva försatta i minoritet. Jag tror att vilket folk som helst skulle anse sig ha rätt att betrakta detta som en problematik. Det kan inte vara något privilegium för Sverige att få diskutera sådana här frågor. Vad det handlar om för balterna är ju helt enkelt hur liten en minoritet kan bli i det egna landet innan den helt har upphört att finnas till som kulturell gruppering. Det är deras problematik. Därmed har inte jag och inte heller mina gröna vänner i Baltikum på något sätt tagit ställning för en antirysk politik. Det finns inte ett spår av detta. Tvärtom. Såväl de gröna som folkfronterna går i spetsen för att ha medlemmar av alla de olika nationaliteterna. Det finns mängder med ryssar, ukrainare, vitryssar m.fl. som accepterar att om de är i Estland, Lettland eller Litauen så är de i länder som har rätt att i någon mån prioritera sin egen kultur. Det är vad uttalandena om den demografiska situationen handlar om. Det handlar inte om någonting annat. De grupper jag citerar är de främsta motståndarna mot de fascistoida nationalister, som också dess värre finns i Baltikum, och som verkligen vill höja upp sina egna nationer till något förmer än andra. De talar om att kasta ut ryssarna. Det är ytterst allvarliga saker. Jag tror att Sture Ericson på något sätt har närmat sig läsningen av det material som miljöpartiet har stått bakom med förutfattade meningar. Det måste vara så. Jag kan inte finna någon annan rimlig förklaring till det jag betraktar som den definitiva plumpen i protokollet i den här debatten. Sture Ericson försökte antyda att vi skulle stödja någon sorts nationalchauvinistiska riktningar. I så fall kunde jag göra rätt långtgående tolkningar av den socialdemokratiska regeringens ansvar fört.ex. kommunarresten av kurder. Vi har med hårda ord tolkat det som brister i rättssamhället, men vi har ännu inte så mycket som antytt att det skulle vara någon sorts rasistiska anslag från den socialdemokratiska regeringens sida. Det har vi faktiskt inte gjort. Det tror jag inte heller att det är. Nej, herr talman, små folk har rätt att slå vakt om sina existensmöjligheter, också kulturellt. Men de har naturligtvis aldrig rätt att använda sig av metoder som på något sätt stör andra människors grundläggande rättigheter. Självfallet inte.

Herr talman! Sydafrika är unikt bland världens förtryckarregimer. Det är det enda land som har hela sin konstitution uppbyggd på ett rastänkande. Det är enligt deras grundlag förbjudet och straffbelagt att behandla en person med annan hudfärg som sin jämlike. På det sättet har fem miljoner européer blivit herrefolk över 25 miljoner färgade. I FN och på annat sätt har en bred internationell opinion tagit avstånd från apartheidpolitiken i Sydafrika. FN:s generalförsamling har antagit ett stort antal resolutioner för en internationell isolering av landet. Den sydafrikanska politiken har också fördömts av säkerhetsrådet. Från svensk men också flera andra länders sida har man verkat för att säkerhetsrådet skulle fatta ett bindande beslut om sanktioner mot Sydafrika för alla medlemsländer. Men det har inte lyckats helt. Visserligen har beslut om vapenembargo tagits, liksom vissa rekommendationer som går ut på att nyinvesteringar skall upphöra. Sverige hör till de länder som vidtagit de mest 125 långtgående sanktionerna mot apartheidregimens Sydafrika. Jag tänker på förbudet mot import av jordbruksprodukter 1985 och den totala handelsbojkotten 1987, som var viktiga milstolpar. Sverige har medvetet gått före på sanktionsområdet i hopp om att fler länder skall följa efter, vilket också skett. Det är av största vikt att de beslutade sanktionerna blir effektiva. Varje exempel på att lagstiftningen kringgås minskar trovärdigheten i sanktionspolitiken. I centermotionen US50S har vi tagit upp ett av problemen och beskrivit hur företag har försökt kringgå lagstiftningen via tredje land. Det har förekommit att fruktleveranser från Sydafrika märkts om i andra länder för att sedan exporteras till Sverige. Därför är det väldigt viktigt att tullen får behövliga resurser för att kontrollen skall bli effektiv. Vårt krav om dessa ökade resurser till tullen har blivit tillgodosett, och det är vår förhoppning att förbudet mot införsel därmed kommer att efterlevas på ett bättre sätt. Ett annat yrkande i centermotionen var att regeringen skulle diskutera ommärkningssystemet med de länder som är berörda av det fusk som skett. Utskottet har ställt sig bakom detta krav och uttalat att det är mycket angeläget att kontakter tas med de berörda länderna. I centermotionen US522 yrkar vi att kommuner och statliga företag skall få laglig rätt att avstå från affärskontakter med företag som har ekonomiska intressen i Sydafrika. Direkt handel med Sydafrika är det enda som i dag är förbjudet enligt lag. Därför finns det inte någon möjlighet för de kommuner och statliga myndigheter som så vill att i dag gå ett steg längre med sanktioner mot företag som har ekonomiska intressen i Sydafrika via direkta eller indirekta ägareförbund med företag i Sydafrika. Det är alltså i dag inte möjligt att gå ett steg längre och bojkotta sådana företag här i landet. Utskottet vill tyvärr inte ställa sig bakom centerkravet i reservation 1, där vi menar att regeringen bör överväga hur det skulle kunna skapas rättsliga möjligheter för att undvika affärskontakter med företag som är verksamma i Sydafrika. Vi i centern menar att den svenska isoleringspolitiken mot Sydafrika genom vårt förslag skulle kunna bli mer effektiv och mer omfattande. Som framgår av betänkandet överväger den sittande Sydafrikakommittén ytterligare skärpningar av politiken. Vi anser emellertid inte att det räcker att bara hänvisa till Sydafrikakommittén, utan vi menar att regeringen bör återkomma med förslag till riksdagen i denna fråga. I reservation 2 menar vi att det också finns anledning att överväga skärpning av viseringsbestämmelserna. Det kan komma i fråga när det gäller möjligheterna att få visum för t.ex. vetenskapligt utbyte, organiserad turism och internationella konferenser. Det är troligt att Sydafrikautredningens arbete kan komma att leda till ytterligare skärpningar, bl.a. när det gäller tjänstehandeln. Våra förslag, som finns beskrivna i de två reservationerna, skulle innebära ytterligare möjlighet för det svenska arbetet att öka trycket på den sydafrikanska apartheidregimen. Vi tror nämligen att största möjliga internationella tryck är det bästa bidrag vi kan lämna för att påskynda avvecklingen av apartheidsystemet, minska lidandet för apartheids offer och minska risken för ett långt utdraget och förödande inbördeskrig i Sydafrika. Därför är det viktigt att vi ser över och effektiviserar de regler vi redan har och går ett steg längre. Med detta vill jag yrka bifall till reservationerna 1 och 2.

Herr talman! Meningen med en bojkott är att den skall bli så verkningsfull som möjligt. Men Sveriges bojkott av Sydafrika läcker som ett såll.

Jag vill ta upp ett exempel, Alfa-Laval, eftersom det bolaget nämns i betänkandet som exempel på ett bolag som sägs ha lämnat Sydafrika och inte längre har redovisningsskyldighet i Sverige. Alfa-Lavals dotterbolag har inte lämnat Sydafrika, det har bara bytt skepnad, bytt namn och ägarort. Bolaget heter nu ALSA. AL står för Alfa-Laval och SA för Sydafrika. Bolaget står som Sydafrikaägt med garanterad återköpsrätt till försäljningspriset, är skrivet och har bankkonto på ön Jersey i Engelska kanalen. Men det är fortfarande samma produkter, samma människor och samma experter i Sydafrika. Företaget har inte någon egen tillverkning, endast försäljning och service. Svenska produkter förädlas i Alfa-Lavals dotterbolag i Italien, Spanien, Japan och USA för vidare leverans till Sydafrika. Ett annat exempel: För några dagar sedan avslöjades en olaglig affär av ett pappersbolag i Göteborg. Naturligtvis måste vi arbeta med att täppa till hål i lagstiftningen och med att övervaka att lagar och beslut följs. För att i nuläget ytterligare effektivisera vår bojkott av Sydafrika bör de svenska företagens verksamhet där helt upphöra. Vad vi med framgång även kan arbeta med är att ytterligare sätta tryck på dessa företag. Solidariteten med frontstaterna och med människor som kämpar mot rasistregimen inne i Sydafrika är i dag stor i Sverige. Det finns en klar vilja bland kommunerna att i sin upphandling undvika handel med sådana företag som stöder apartheidpolitiken. Ett sätt att nu stödja och stärka den officiella svenska Sydafrikapolitiken är att, som föreslås i reservation 1, ge kommuner och landsting möjlighet att bojkotta sådana företag. Jag yrkar bifall till reservation 1.

Herr talman! Efter de två utmärkta inlägg som motiverar den reservation som också vi har stött om kommuners rätt till bojkottåtgärder skall jag låta bli att upprepa alla de goda argumenten. Jag yrkar givetvis bifall till den reservationen. Det skulle stärka Sydafrikabojkotten, om vi hade kunnat få sådana vidgade rättigheter att göra det kännbart för de företag i Sverige som ägnar sig åt Sydafrikakontakter. Jag har också reserverat mig för en socialdemokratisk enskild motion om att man skall förbjuda att svenska medborgare tar värvning i Sydafrikas armé. Denna motion gillas inte av utskottsmajoriteten, som hänvisar till regeringsformen. Jag har verkligen den största respekt för regeringsformen, och jag går ofta tillbaka till den för att finna vägledning för hur det bör stå till i detta rike. Utskottsmajoriteten hänvisar alltså i detta fall till regeringsformens 2 kap. 8 § om att varje medborgare är tillförsäkrad friheten att förflytta sig inom riket och lämna det. Men jag anser inte att slutsatsen av denna paragraf entydigt är att man, därför att man har rätt att lämna riket, också har rätt att ta värvning i en armé —- vilken Sverige officiellt betraktar som mer eller mindre illegal — och medverka i den arméns verksamhet. Jag anser inte att detta är självklart. Vi har under de senaste årtiondena haft fall då det i praktisk handling har fastslagits att svenska medborgares handlingar utomlands också kan bedömas enligt gällande svensk lag. Ett exempel är de s.k. Polenaborterna, som ägde rum för ganska många år sedan. I detta fall bedömdes svenska kvinnors handlande i Polen utifrån svensk lagstiftning. Man fick till slut i detta fall tillgripa den ovanliga åtgärden abolition för att undvika en mängd åtal i Sverige mot hemvändande svenska kvinnor. Det är bl.a. mot den bakgrunden som jag inte är så säker på att det verkligen är legalt för svenskar att medverka i en arméav Sydafrikas typ. Det är heller inte självklart att man, när de som medverkat i denna armé kommer hem till Sverige, inte skulle kunna hävda — utan att bryta mot regeringsformen — att dessa människor har begått ett brott. Det skulle man i varje fall kunna hävda om de har varit aktiva i denna armé. För om dessa människor som deltar i den sydafrikanska armén är aktiva och helt enkelt skjuter ihjäl människor, måste det då inte betraktas som mord? Jag anser alltså inte att man kan bifalla motionen utan invändningar, det finns nämligen oklarheter i den. Jag tycker inte saken är självklar; det är möjligt — ja, mycket möjligt — att utskottsmajoriteten har rätt, jag förnekar inte den möjligheten. Men det framgår inte av betänkandet klart att det är så, och det är bakgrunden till att jag med anledning av denna motion vill ha ett tillkännagivande om att regeringen ändå bör låta klarlägga rådande rättsläge. Jag yrkar bifall till reservationen.